Herr talman! Årets val blev en mycket svår förlust för oss. Det ger naturligtvis anledning till en djupgående och inträngande analys av orsakerna till flera dåliga valresultat. Och det arbetet har redan satts i gång. Målet för alla som deltar i detta är att centerpartiet skall återta förlorade positioner. Valets ende segrare blev folkpartiet, och jag gratulerar uppriktigt till den stora framgången. Folkpartiets framgång ledde också till att mitten återigen är den näst största politiska kraften här i riksdagen, och det ser vi inom centern som en stor fördel. Såväl moderater som socialdemokrater hade nog räknat med och hoppats på att moderaterna skulle ha den positionen också efter detta val. Socialdemokraterna som haft förmånen att regera under en kraftig högkonjunktur har trots detta gjort förluster. Regeringen har nu en svagare parlamentarisk ställning än under förra valperioden. Beroendet av kommunisterna har ökat genom att de icke-socialistiska partierna tillsammans är större än socialdemokraterna. Genom sitt eget agerande har socialdemokraterna blockerat möjligheterna till paketlösningar och förhandsuppgörelser innan regeringen lägger sina förslag på riksdagens bord. I varje fall gäller detta för centerpartiets del. Den socialdemokratiska regeringen har cementerat blockpolitiken. Och man har gjort det under parollen ”Sverige är på rätt väg”. Tillsammans med kommunisterna har regeringen valt att styra in på en väg som leder till ett socialistiskt och kollektivistiskt samhälle. På skyltarna längs vägen kan man läsa: Herr talman!

Det är på denna ideologiska grund som människornas företagsamhet och initiativkraft får det nödvändiga utrymmet. Herr talman! Om den ekonomiska situationen har regeringen inte sagt något konkret i sin regeringsdeklaration. Och detta trots att regeringen måste betrakta situationen som bekymmersam. Regeringen kan rimligen inte vara oberörd av de förhållanden som nu råder. Den svenska löneökningstakten är klart högre än i våra konkurrentländer. Den offentliga sektorn styr lönebildningen i Sverige. De svenska marknadsandelarna på världsmarknaden sjunker. Efter en kort men intensiv uppgång kommer investeringarna enligt konjunkturinstitutet att sjunka nästa år. Bytesbalansen har försämrats. Arbetslösheten hotar att stiga. Sverige har västvärldens näst högsta inflation. Sverige har en extremt hög ränta. Det är med denna verklighet för ögonen som socialdemokraternas budskap till väljarna har varit: Sverige är på rätt väg — ge oss förnyat förtroende. Högkonjunkturen och devalveringarna skapade ett utrymme för en uppgång i den svenska ekonomin. Och i denna atmosfär har genom den socialdemokratiska propagandan det krismedvetande som tidigare byggts upp gått förlorat. När andra länder växlade ner sin löneoch prisökningstakt har Sverige legat kvar på sin höga nivå. Resultatet blev oundvikligt: undergrävd konkurrenskraft, minskad export, ökad import, försämrad bytesbalans. Och i förlängningen hotar en ökad arbetslöshet. Riksbankschefen pekade för ett par veckor sedan på obalansen i den svenska ekonomin och uttalade en allvarlig varning för den pågående utvecklingen. Om man tittar på reaktionen från arbetarrörelsen så finner man att finansministern sade att han ville vänta, statsministern sade att han inte satt sig in i frågan och LO-ordföranden sade att riksbankschefen borde avgå. Det senare påminner om den klassiska metoden att hugga huvudet av budbäraren om han framför obekväma underrättelser. Herr talman! Centerpartiet har samma syn på den ekonomiska politikens inriktning som vi redovisade under valrörelsen. Vi anser att det för det första krävs en lägre lönekostnadsutveckling. Den konkurrensutsatta sektorn måste ovillkorligen få vara löneledande. Alla följsamhetsklausuler måste bort ur avtalen. Marginalskatterna får inte skärpas utan behöver sänkas. Därvidlag måste de stora skillnaderna i kommunalskatt minskas. Höga marginalskatter leder till höga lönekrav. Därför krävs en inflationsskyddad skatteskala. Skyddet för tredje man vid konflikter på den offentliga arbetsmarknaden måste förbättras. För det andra har en minskning av det statliga budgetunderskottet en avgörande roll i inflationsbekämpningen. För det tredje är det nödvändigt att hejda de ständiga skatteoch avgiftshöjningarna, inte minst därför att dessa tillhopa svarar för en betydande del av inflationen. Ett stopp för skatteoch avgiftshöjningar skulle också öka statens trovärdighet gentemot övriga aktörer på den ekonomiska politikens område när det gäller inflationsbekämpningen. Med en sådan politik och med ett återupprättat krismedvetande kan vi börja den mödosamma vägen mot ekonomisk balans. Regeringen har under sommaren lagt fram förslag till ny planoch bygglag. Ett enigt lagråd konstaterade i sitt yttrande över förslaget att reglerna för översiktsplanen inte är förenliga med grundlagen. Bostadsministern har i propositionen inte lämnat några förslag till förbättringar — han har bara försökt förklara sig. Här står rättsuppfattning mot rättsuppfattning. Hela lagkomplexet präglas av en storebrorsattityd som vi sett många exempel på från socialdemokraternas sida. Lagen har grundinställningen att samhället alltid vet bäst. Samhället skall planera för medborgarna in i minsta detalj. Vi i centern anser att samhällets planering kan begränsas. Kraven på bygglov kan minskas väsentligt speciellt vid omoch tillbyggnad. Det kan, herr talman, inte vara nödvändigt att fråga kommunen om lov för varje ny takkupa eller för varje tillbyggnad av ett garage. Det kan heller inte vara ett väsentligt samhällsintresse att utseendet på varje sådan omeller tillbyggnad skall registreras i ett kommunalt arkiv. Centern kommer i sin motion att lägga fram förslag på långtgående förenklingar när det gäller bygglovsplikten. Herr talman! Ersättningsreglerna finns det anledning att kommentera något utförligare. Detta lagförslag är återigen ett exempel på hur socialdemokraterna metodiskt urholkar den personliga äganderätten. De regler som finns i förslaget visar en skrämmande brist på förståelse för att fastigheter såväl i städerna som på landet ägs av enskilda människor som där har sitt sparade kapital. De regler som föreslås kan få mycket allvarliga konsekvenser för ägare av jordoch skogsbruksfastigheter, men de kan få rent förödande effekter för många som äger fastigheter i städer och i tätorter. Låg mig exemplifiera. Kommunen får enligt lagförslaget långtgående befogenheter att utfärda skyddsbestämmelser för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Det ekonomiska ansvaret för de bevarandeåtgärder som följer med detta läggs i stor utsträckning på fastighetsägaren. Han skall få ersättning om han lider som det heter ”betydande skada”. Vad som räknas som betydande skada definieras inte direkt, men det framgår att bostadsministern menar att en fastighetsägare själv skall bära en värdenedsättning på sin fastighet med mellan 10 och 20 96 av byggnadens värde, innan ersättning skall utgå. Det är inte svårt att i varje stad hitta många exempel på äldre fastigheter där denna regel skulle kunna tillämpas. Är fastigheten värd 1 milj.kr. skall fastighetsägaren enligt lagförslaget alltså tåla sådana bestämmelser att värdet på hans fastighet sjunker med låt oss säga 150 000 kr., innan någon ersättning skall utgå. Vad man dessutom totalt har bortsett ifrån är att fastigheter normalt är belånade. Att en sådan fastighet är belånad för 800 000 kr. är ju inte direkt ovanligt. Banken skriver inte ner lånen därför att kommunen utfärdar restriktioner. Hela värdeminskningen måste då tas från ägarens egeninsats. Så som reglerna är konstruerade får ägaren i exemplet 75 96 av sin förmögenhet i fastigheten konfiskerad. En kreditgivare är också skyldig att se till att lånen står i rimlig proportion till fastighetens värde. Skall lånen stå i samma proportion till värdet som före restriktionen innebär det i exemplet en extra amortering på 120 000 kr. Hur många klarar det? Herr talman! Vårt ställningstagande med anledning av den nya lagens konstruktion är att vi kommer att yrka avslag på de delar som står i strid med vår rättsuppfattning. När det gäller miljöpolitiken har regeringen gett några besked. Man har bl.a. tillsatt en miljöminister. Värdet av denna omorganisation inom kanslihuset är det svårt att ha en mening om på förhand. Det är först i efterhand vi vet om detta blir ett framsteg. Det första provet som den nye miljöministern ställs inför är när det gäller att i praktisk politik omsätta ett annat besked som socialdemokraterna gav i valrörelsen, nämligen att användningen av bekämpningsmedel i jordbruket skall halveras under den kommande femårsperioden. Jag tror att jag kan försäkra regeringen om att alla — hela den svenska opinionen och alla som har praktisk erfarenhet av hur och när dessa medel används — är spända på att få veta hur denna halvering skall gå till. Skall man på varje jordbruksfastighet kontrollera att denna efter en viss tid använder bara halva mängden jämfört med i dag? Eller skall vissa preparat förbjudas, och i så fall vilka? Eller kommer man att införa något slags tvåprissystem i nästa jordbruksavtal, så att den som kan visa att bekämpningsmedel inte har använts får ett högre pris för sina produkter? Under valrörelsen kände ni socialdemokrater inget behov av att redovisa hur minskningen skall ske. Jag tycker att det är viktigt att ställa frågan om regeringen på den punkten har något besked att ge här i riksdagen nu i dag. För vår del strävar vi efter att minska användningen av bekämpningsmedel och andra kemikalier i våra livsmedel till ett absolut minimum. Denna strävan gäller inte bara i jordbruksdriften utan också i förädlingsledet. Kanske, jag säger medvetet kanske, var det bättre förr när man inte tillsatte konserveringsmedel utan vi fick leva med att limpan kunde mögla. Vi inom centerpartiet sätter nu liksom tidigare vårt hopp till vetenskapen och är beredda att öka anslagen till forskning inom hela livsmedelsområdet. Forskningens företrädare har ju anmält att de behöver avsevärd tid. De säger att om de får tillräckliga resurser så kan de om 10 å 15 år ha den nödvändiga kunskapen för att föreslå verksamma åtgärder. Men, herr statsminister, om det är så att ni inom socialdemokratin redan nu vet hur man kan halvera användningen av bekämpningsmedlen, så kan ju behovet av forskningsresurser inte vara så stort som vetenskapsmännen anser. Därför är det viktigt att vi här i riksdagen så snart som möjligt — helst i dag — får besked om hur ni avser att genomföra den utlovade halveringen. Om den är möjlig att genomföra utan hjälp av forskningen, då kan ju forskningen koncentreras på de problem som återstår. Jag försäkrar er att jag ställer frågan därför att jag tycker den är viktig. Det är viktigt att kunna få ned bruket av kemikalier och bekämpningsmedel till ett absolut minimum. Men det måste också vara viktigt för hela riksdagen — när det gäller att ta ställning till framställningar från vetenskapsmän och forskare — att veta om problemet är enklare än vad också forskarna har trott. Om ni har en lösning där — låt riksdagen få veta det! Då kan vi ju disponera forskningsresurserna på ett annat sätt. Herr talman! Annorlunda förhåller det sig när det gäller försurningsproblemen. Därvidlag vet vi vad som i all huvudsak förorsakar försurningen, och vi vet också vilka åtgärder som måste vidtas för att förbättra situationen. Den här frågan har många dimensioner. Luftföroreningarnas effekter på skogen är väl dokumenterade. När det gäller växtlivet i övrigt är förhållandena mer oklara. Då det gäller äldre byggnadsverk, som har stått relativt oförändrade genom sekler, har de senaste decennierna inneburit påfrestningar genom just luftföroreningar som dessa byggnadsverk inte klarar. Koncentrationen av luftföroreningar är allra störst i de hårt trafikerade tätorterna. Dessa föroreningars påverkan på människan är dåligt klarlagda. Det är lätt att instämma i vad Gunnar Hedlund sade när han fick frågan om sin syn på försurningen. Han svarade då: ”Det som är skadligt för våra träd kan inte vara bra för människan.” Människorna har rätt att känna trygghet i sin livsmiljö. Vi måste ta deras oro på allvar. Det är en viktig dimension i arbetet för en god miljö — det må gälla arbetsmiljön, den yttre fysiska miljön eller den sociala miljön. Ofta hör man — oftare förr än nu — att miljöhänsyn kostar pengar och att vi som samhälle inte har råd att vidta de nödvändiga åtgärderna. Men utvecklingen visar att det ofta kan vara precis tvärtom, också i rent ekonomisk mening. När vi från centerpartiets sida gjorde en studieresa i Västtyskland för att studera skogsdöden, pekade man på vad det skulle betyda rent ekonomiskt att virkesproduktionen genom skogsdöden skulle komma att minska så att det skulle bli svårt att få tillräckligt med virke till sågverken och pappersbruken. Detta visar att om man skjuter upp nödvändiga åtgärder därför att man tycker att de är för kostsamma, kan det innebära att man i ett senare skede får betala mångdubbelt mer. När det gäller åtgärder mot luftföroreningarna, och då i synnerhet mot bilavgaserna, är regeringens uppskovstaktik beklaglig. Här ligger fara i dröjsmål, och varje år som går utan att åtgärder sätts in innebär en stor förlust. Såväl statsministern som energiministern har under valrörelsen sagt att kärnkraften skall vara avvecklad senast år 2010, och det är bra. Men om denna avveckling skall vara praktiskt möjlig måste den ske successivt. Den uppfattningen gav socialdemokraterna klart uttryck åt omedelbart efter folkomröstningen. Man krävde då att en utredning skulle tillsättas för att utarbeta en plan för avveckling. Så skedde också, men i utredningen hade socialdemokraterna inget intresse av att ett sådant förslag lades fram. Och på den vägen är det. Ingenting händer. Under valrörelsen blev det klart att man på den icke-socialistiska sidan var beredd att starta ett sådant arbete om man fick regeringsansvaret. Min fråga är nu: Är den socialdemokratiska regeringen fortfarande ointresserad av att starta ett konkret arbete för kärnkraftens successiva avveckling? Avser regeringen att helt överlåta detta arbete till kärnkraftsindustrin? Reaktorn Ringhals 2 har stora problem med sina ånggeneratorer. Efter flera reparationer vill man nu byta ut dessa generatorer. Debatten om kärnkraftens avveckling har ofta cirkulerat kring reaktorernas tekniska livslängd. Ånggeneratorerna får anses vara en vital och viktig del av en kärnkraftsreaktor. Den tekniska livslängden för dessa generatorer är av allt att döma kortare än vad tekniker och experter tidigare har uppgivit för oss politiker, och därför vill man nu byta ut generatorerna, för att på det viset förlänga reaktorns tekniska livslängd. Till detta kommer att arbetet med att byta ånggeneratorer innebär stora risker för höga stråldoser för dem som skall utföra jobbet. Kostnaden har beräknats till 1,2 miljarder kronor. Herr talman! Inom centerpartiet anser vi det vara fel att göra denna ombyggnad. Det är fel att utsätta människor för dessa strålningsrisker, och det är fel att satsa ytterligare en styv miljard på den kärnkraft som skall avvecklas. De kommande investeringarna på energiområdet skall enligt vår uppfattning satsas på de alternativ som skall ersätta kärnkraften. När Ringhals 2 inte längre kan drivas med betryggande säkerhet skall den reaktorn stängas av, som ett led i den successiva avvecklingen. Herr talman! I ett läge där de totala resurserna är knappa är det särskilt viktigt med en medveten fördelningspolitik. Socialdemokraterna försökte genom hela valrörelsen framställa sig själva som den verkliga garanten för en fördelningspolitik som slog vakt om de sämst ställda. Men i sak har deras förslag inte den innebörden. Man behöver bara titta på de förslag som socialdemokraterna lägger fram när det gäller pensionärerna. De ojämförligt sämst ställda pensionärerna är de som bara har folkpension, dvs. de som inte har något pensionstillskott och inte heller någon ATP eftersom de begärde utträde i början av 1960-talet. Dessa pensionärer har i dag 1 744 kr. i månaden att leva av. Trots flera förslag från vår sida att ge dem pensionstillskott har det blivit nej här i kammaren. Socialdemokraterna sade i sitt valmanifest att ersättningen för delpension skall räknas upp från 50 till 65 96 under valperioden, och det beskedet gavs också i regeringsförklaringen. Delpensionen kan i dag uppgå till 3 917 kr. per månad. Den vill socialdemokraterna nu höja till 5 092 kr. per månad, en höjning med 1 175 kr. per månad. Lägg märke till detta — för socialdemokraterna är det viktigare att höja delpensionen med 1 175 kr. i månaden för den som har 3 917 kr. plus halva sin arbetsinkomst än det är att höja pensionen med en enda krona för den som bara har 1 744 kr. per månad att leva av! Sådan är verkligheten bakom den socialdemokratiska fördelningspolitiken. För vår del kommer vi att fortsätta arbetet med att förbättra för just de sämst ställda. Vi kommer bl.a. att återkomma med kravet att de s.k. undantagandepensionärerna skall ha rätt till pensionstillskott. Det råder inget tvivel om att barnfamiljerna är en mycket utsatt grupp. Det gäller den ekonomiska situationen — särskilt för flerbarnsfamiljer och familjer med små barn. Det gäller också frågan om valfrihet, dvs. möjligheten att välja omsorgsform för barnen. Därvidlag måste den egna arbetsinsatsen inom familjen helt eller delvis kunna utgöra ett alternativ. En bred opinion i befolkningen och bland barnfamiljerna kräver rättvisa och valfrihet i barnomsorgen. Centerpartiet kommer att fullfölja arbetet för vårdnadsersättning, dvs. en ersättning för arbete med de egna barnen. Den skall vara beskattad och därmed grunda rätt till pension och andra sociala förmåner. Vårdnadsersättningen skall utgå till alla barnfamiljer, och vi har föreslagit 24 000 kr. per familj och år så länge barnen är i förskoleålder. Då ges också ekonomiska möjligheter att utnyttja den lagstadgade rätt till förkortad arbetsdag som nu finns för småbarnsföräldrar. Det finns skäl att fråga: Kommer ni socialdemokrater att framhärda i att det är genom politiska beslut som valet av omsorgsform skall styras? För oss är det självklart att föräldrarna själva gör det bästa valet. Men om de skall ha valfrihet, så får inte alla resurser styras till den kollektiva barnomsorgen. Detta, herr talman, är ett avgörande skäl för vårt krav på att införa vårdnadsersättning.

Herr talman! Jag var inte så ivrig, men jag lyssnade uppmärksamt till Lars Werners visionära betraktelser. Dessutom vill jag säga honom att vi skall försöka gå rakt fram. Herr talman! För ett år sedan var de borgerliga partierna segervissa. Socialdemokraterna låg i botten i opinionsundersökningarna, och det var självklart att det skulle bli en borgerlig regering. Det blev inte så. I själva verket blev förskjutningarna mellan de s.k. blocken ytterligt små. I stort sett bekräftades resultaten från 1982. Socialdemokraterna minskade mindre än 190, framför allt genom minskat valdeltagande i vissa områden. De tre borgerliga partierna — bortsett från kds — fick 45,0 90 år 1982. De fick 45,6 20 1985. De förblir i minoritet i den svenska väljarkåren. Vi socialdemokrater betraktar valet som en stor framgång, på grund av återhämtningen och på grund av att vi nära nog upprepade 1982 års segerval, efter tre år av en kärv och delvis hårdhänt politik. Framför allt: Valet gällde två huvudfrågor. Skulle vi fortsätta den tredje vägens ekonomiska politik, och skulle vi slå tillbaka den nyliberala attacken på välfärdssamhället? Väljarna gav klart besked. Det svenska folket vill försvara tryggheten och välfärden, även i ekonomiskt kärva tider. Det svenska folket sade ja till den djärva ekonomiska politik som under tre år visat att det går att förstärka ekonomin utan att rusta ned välfärdssamhället. Det avvisade den pessimism som säger att vi inte skulle ha råd med full sysselsättning. Det gav oss i uppdrag att utveckla välfärden — inte avveckla den. Vi socialdemokrater fick inte detta uppdrag för att vi drivit någon lättsinnig glädjepolitik. Tvärtom har den ekonomiska politiken under de gångna åren varit rejält kärv i flera avseenden. Och vi kommer, även med en socialdemokratisk regering, att tvingas leva under knapphetens kalla stjärna under de närmaste åren. Det har vi aldrig dolt. Men vad vi sagt — och vad det svenska folket i valet instämde i — är att vi också i hårda tider benhårt måste värna dem som behöver vårt gemensamma stöd: slå vakt om rätten till arbete och försvara välfärden och en rättvis fördelning. Det är i detta perspektiv moderata samlingspartiets tillbakagång måste ses. För ett år sedan avhöll moderaterna sin partistämma — just i denna lokal. Jag tror att där lades grunden till valnederlaget. Den stämman var nyliberalismens triumf inom den svenska borgerligheten. Visserligen avslogs en del av de mest extrema förslagen — som att avskaffa landstingen — men i övrigt stadfästes där en politik som innebar kraftiga nedskärningar av den gemensamma servicen och av den generella välfärdspolitiken, vidgade sociala klyftor, minskade insatser mot arbetslösheten och hårda angrepp på löntagarnas organisationer. Den nyliberala falangen inom moderaterna stod triumferande och självsäker. Partisekreteraren förklarade att man inte tänkte backa ”en millimeter” från sina förslag — som inom ett par månader konkretiserades i en rad mycket långtgående riksdagsmotioner — vid en borgerlig regeringsbildning. Partiledaren gick ut och proklamerade att det krävdes ”omfattande systemförändringar” och att det efter regeringsskiftet skulle bli en ”rivstart”, där de moderata förslagen i snabb takt skulle förverkligas. Men nyliberalerna hade gjort en felbedömning. När det svenska folket efterhand fick klart för sig verkligheten bakom de moderata slagorden — att det skulle bli höjd skatt för låginkomsttagarna, att sjukförsäkringen skulle skäras ned och dagisavgifterna höjas, m.m. för att de mest välbärgades skatter skulle sänkas kraftigt — då visade det sig att moderaterna hade ställt sig vid sidan av den breda huvudfåran i svensk politik. Det syntes alltmer sannolikt att det svenska folket skulle förkasta moderaternas systemskifte. I det läget föreföll det som om moderaterna tappade tilltron till sin egen politik. Sommaren använde de till att fly från denna sin egen politik. För ett år sedan talade Ulf Adelsohn om behovet av åtstramningar mot den privata konsumtionen. Det krävdes ”både svettrem och svångrem”, meddelade han. Men ju närmare valet vi kom, desto mindre fick vi höra av det. I stället skulle den moderata politiken, sades det, innebära ökad köpkraft för hushållen, och några nedskärningar av den kommunala servicen — som färdtjänsten — ville man alls icke ha, försäkrades det. Allt det talet var ju lögn, påstod man. Detta blev förmodligen förvirrande för de moderata partiarbetarna, som ända sedan stämman tagit till sig budskapet om systemskiftet och behovet av åtstramningar. Partiledningen lämnade sina egna utan ledning. Samtidigt gav flykten från systemskiftet i valrörelsens slutskede utrymme för folkpartiet att träda fram som det mest pålitliga och stabila borgerliga partiet. De allmänborgerliga väljarna, som såg centern som ett förbrukat parti och moderaterna som alltför extrema, upptäckte nu att det fanns ett alternativ för en borgerlig väljare. Det utnyttjade folkpartiet skickligt. Moderaternas försök att i efterhand skylla sitt valnederlag på massmedia, på dolkstötar i ryggen från folkpartiet, på dålig regi av massmöten och på Adelsohns icke-bad är ingenting annat än vanliga bortförklaringar — jag tycker det var ganska orättvist mot Ulf Adelsohn. Arkitekterna bakom det moderata valnederlaget var nyliberalerna hos moderaterna själva. Det var de som utformade det program som antogs på stämman, som konkretiserades i riksdagsmotionerna — och som svenska folket så kraftfullt förkastade. Det var moderaterna själva som valde att placera sig vid sidan av huvudfåran i svensk politik, att företräda en politik som gagnade en minoritet och var till förfång för en stor majoritet av det svenska folket. Även centern har gått tillbaka. Partiets egna väljare och sympatisörer har tydligen känt en fundamental osäkerhet om centerns identitet. Centerns partiledning har inför valet förklarat sig villig att kompromissa — men bara åt höger. Det har gällt skatter och sjukförsäkring, miljöpolitik, energipolitik och regionalpolitik — och inte minst regeringsfrågan och statsministerposten. Det är på något sätt en logisk konsekvens av att centern i november 1971 tycktes ge upp sin alldeles speciella självständiga ställning i svensk politik för att bli ett allmänborgerligt parti bland andra med ambitionen att ta ledningen Jag är övertygad om att en majoritet av centerväljarna kände obehag inför denna marsch högerut. Detta märktes också på sommarens centerstämma, där partiledningen fick backa vid beslutet om sjukförsäkringen. Men det var inte tillräckligt för att centern skulle återvinna sin identitet — inte minst med tanke på det s.k. tekniska valsamarbetet med kds. Vad beträffar det sistnämnda vill jag uttrycka min lättnad över att detta valsamarbete blev ett misslyckande. Det visar med förkrossande tydlighet att det svenska folket inte tycker om att man kringgår grundlagens principer. Men jag noterar också, med beklagande, hur märkvärdigt tysta moderaterna och folkpartiet varit i den frågan. Tydligen var det faktum att ”ribban” för en socialdemokratisk valseger höjdes genom kds-avtalet i sig så lockande att man valde att ligga lågt. Nu är emellertid valdagen över. Och resultatet visar att man inte vinner val på matematik, utan på politik. Eller, med andra ord: I röster räknat fick centern billigare mandat än vi andra, men till ett högt politiskt pris. Folkpartiet vann en stor seger på de andra borgerliga partiernas bekostnad. Det finns all anledning att gratulera till en väl genomförd valkampanj. Nu säger man från högerhåll att folkpartiet egentligen företräder en ännu mer orättfärdig politik än moderaterna, att det bara är fråga om en socialliberal fernissa och att Westerberg egentligen är den värste av alla nyliberaler. Andra säger att det i själva verket är fråga om något av en socialliberal förnyelse. Endast erfarenheten kan visa vilken av dessa tolkningar som är den riktiga. Enligt min mening vore det i och för sig bra för landet om det fanns också en borgerlig vänster. Herr talman! Den politiska betydelsen av 1985 års riksdagsval är stor. Nyliberalismen har slagits tillbaka. Välfärdssamhället har värnats. Den socialdemokratiska regeringen har fått uppdraget att fortsätta att driva den tredje vägens ekonomiska politik. Detta mandat kommer att styra vår politik. Under den kommande valperioden kommer regeringen att med särskild kraft ta sig an de stora framtidsfrågorna: freden, miljön, välfärden och sysselsättningen. Den första stora uppgiften är att värna freden genom en fast och konsekvent neutralitetspolitik. Nästa vecka högtidlighålls Förenta nationernas 40-årsjubileum. Alltsedan Sverige 1946 blev medlem har FN utgjort en hörnsten i vår utrikespolitik. Många svenskar har deltagit i FN:s arbete för fred och för ekonomisk och social utveckling. Vårt stöd för världsorganisationen är helhjärtat. FN:s grundläggande uppgift är att främja internationell fred och säkerhet. I kärnvapenåldern är detta arbete viktigare än någonsin. FN:s stadga och verksamhet bidrar också till ökad uppslutning bakom folkrätten och respekt för de mänskliga rättgheterna. Ett åsidosättande av internationell rätt och mänskliga rättigheter leder ofta till ökade spänningar, både inom och mellan länderna. Därmed blir också freden hotad. När vi arbetar för viktiga principer som respekt för folkrätten och skydd för de mänskliga rättigheterna blir detta också en del av fredsarbetet. Vi gagnar därför även vår egen säkerhet genom detta engagemang. Under dessa dagar har de här principerna särskild aktualitet i två krisområden. Vi fördömer apartheidregimen i Sydafrika för dess folkrättsstridiga handlingar mot grannstaterna och för dess hårda inre förtryck. Den svenska regeringen kommer att utnyttja alla möjligheter att bidra till att avskaffa apartheidsystemet och främja en demokratisk utveckling. Vi skall öka ansträngningarna att få till stånd mer omfattande och bindande FN sanktioner. Vi skall lägga fram ett nytt nordiskt handlingsprogram. Vi skärper vår egen politik. I Mellanöstern präglas situationen av en ny våg av terror. Denna till synes ändlösa spiral av våld drabbar inte bara de stridande parterna, utan även oskyldiga civila och länder utanför det egentliga konfliktområdet. Urskillningslösa terrordåd och vedergällningsaktioner kan — oavsett om de utförs av stater, enskilda eller organisationer — bara försvåra möjligheterna till en fredlig lösning i Mellanöstern. I FN ges varje land tillfälle att säga sin mening och att konstruktivt delta i arbetet för fred, frihet och rättvisa i världen. Kanske har organisationen en alldeles särskild uppgift att fylla i tider då de allra största staterna söker egna överenskommelser och uppgörelser inom ett antal områden. Dessa kontakter rör frågor som i flera fall egentligen angår alla folk. Det gäller ödesfrågan framför alla: att förhindra ett kärnvapenkrig. Men det gäller också frågan om hur världens resurser skall fördelas. I dessa frågor borde alla folks intressen beaktas. Därför är FN ett omistligt verktyg för att uttrycka de krav som reses runt om i världen på ett stopp för kärnvapenkapprustningen, på respekt för folkrätten, på skydd för de mänskliga rättigheterna och på ekonomisk och social rättvisa. Den andra stora framtidsfrågan är värnet av vår livsmiljö. Den är avgörande för vår framtid och för vår överlevnad. Vi socialdemokrater har mycket kvar att lära i miljöfrågor. Vi har varit så angelägna om en god tillväxt och en höjd levnadsstandard för breda folkgrupper som levde i fattigdom att vi kanske ibland kommit att försumma miljön, inte minst när det gäller lokala frågor som människor betraktar som viktiga. Men det bör samtidigt sägas att socialdemokraterna i många fall varit föregångare i miljöfrågorna, både internationellt och i vårt eget land — något som syns bl.a. i att det vatten som omflyter detta hus numera är badbart. Under den kommande mandatperioden vill vi gå vidare. Miljöpolitiken kommer att vara ett högt prioriterat område. En särskild miljöminister har tillsatts. Hans uppgift kommer bl.a. att vara att driva kampen mot luftföroreningar och försurning. Vi måste minska utsläppen av svavel och andra farliga ämnen kraftigt. Därför kommer vi redan i höst att lägga fram förslag som syftar till att påskynda övergången till blyfri bensin och bättre avgasrening. Vi vill minska användningen av bekämpningsmedel och gifter i jordbruket. Medborgarna i vårt land skall inte behöva vara rädda för att den mat de äter skall göra dem sjuka. De skall inte heller behöva acceptera att deras arbetsplatser hotar deras hälsa. Vi vill därför förbjuda nyanvändningen av asbest, och vi kommer att lägga fram förslag om detta under mandatperioden. Det tredje huvudområdet för politiken kommer att vara utvecklingen av välfärden och förnyelsen av den offentliga sektorn. Vi kommer under mandatperioden att återställa nivån för delpensionen. Det betyder mycket för dem som har tungt och slitsamt arbete. Vi vill bygga ut barnomsorgen, så att alla barn har rätt till en plats på dagis eller hos en dagmamma. Vi vill förbättra föräldraförsäkringen, för att öka föräldrarnas möjligheter att vara hemma hos barnen när de är små. En rättvis fördelning kommer under de närmaste åren att stå i förgrunden för regeringens omsorger. Det senaste årtiondet har inneburit att nya klyftor skapats som en följd av den ekonomiska krisen. Löntagarna har tappat en månadslön i köpkraft sedan 1976 — särskilt svårt drabbade har de vanliga barnfamiljerna blivit — samtidigt som en mindre grupp spekulanter och ”klippare” kunnat göra stora vinster i inflationens hägn. En sådan utveckling är ohållbar. Den är orättvis och undergräver solidariteten. Det är inte rimligt att de som förlorat mest under de gångna åren även under kommande år skall behöva stå tillbaka för de välbeställda. Det är en gammal sanning, att om vi gemensamt skall kunna lösa krisen måste vi föra en politik som håller samman nationen, som inte vältrar över krisens kostnader på dem som har det svårast. Detta kommer att prägla fördelningspolitiken under den kommande regeringsperioden. Vi kommer att värna välfärdssystemet — men också förnya det. Den offentliga sektorns service måste förbättras. Valfriheten måste ökas, det lokala inflytandet stärkas, regelsystemen förenklas och folkrörelsernas engagemang vidgas. Och de anställda inom den offentliga sektorn måste få ett större personligt och ekonomiskt ansvar. Genom den offentliga sektorn har vi avskaffat många av bristerna och problemen i det gamla Fattigsverige. Nu måste vi gå vidare. Nu, när vi byggt upp stora resurser för att ge människorna den vård, den utbildning och den omsorg de efterfrågar, måste vi utveckla sättet att använda dessa resurser — både för att ge människorna så god service som möjligt och för att skapa de möjligheter till inflytande och ansvar som en levande demokrati förutsätter. Detta är en spännande utmaning, och om vi lyckas innebär det en betydelsefull ökning av människornas frihet. Den fjärde stora framtidsfrågan vid sidan om freden, miljön och välfärdspolitiken kommer naturligtvis att vara den ekonomiska politiken och kampen för den fulla sysselsättningen. Den tredje vägens ekonomiska politik har under den gångna mandatperioden skördat framgångar. Om jag i den allmänpolitiska debatten hösten 1982 —- efter regeringsskiftet, precis då den tredje vägens ekonomiska politik hade sjösatts — hade påstått att vi under den kommande mandatperioden skulle klara av att kraftigt öka produktionen, investeringarna och sysselsättningen samtidigt som inflationen, budgetunderskottet och bytesbalansunderskottet skulle minska, så hade knappast någon trott det. Icke desto mindre är detta vad som skett. Under de tre senaste åren - 1983-1985 — har vår samlade produktion ökat med 9 96, industriproduktionen ökat med 15 26, de samlade investeringarna stigit med 13 96 och industrins investeringar ökat med hela 43 96. Budgetunderskottet har minskat med 30 miljarder, underskottet i våra affärer med utlandet har minskat med 11 miljarder och inflationen har minskat från 10 96 till drygt 5 Jo. Arbetslösheten har minskat med 13 000 personer och sysselsättningen har ökat med 81 000. Dessa siffror innebär att Sverige lyckats gå emot den förhärskande internationella strömningen. Vi har visat att det är möjligt att på en och samma gång minska underskotten och stimulera ekonomin. Detta är en betydelsefull framgång. Medan massarbetslösheten breder ut sig som en farsot i Europa har vi förmått gå åt motsatt håll. Det kan vi med rätta vara stolta över. Men vi måste samtidigt vara realistiska. Den förra mandatperiodens framgångar berodde i hög grad på en lyckad och kraftfullt genomförd devalveringspolitik. Men vi kan inte dex ilvera igen — och samtidigt löper vi risken att världskonjunkturen nu går in i en fas med långsammare tillväxttakt än tidigare. Därmed riskerar vi att tappa en del av draghjälpen utifrån. Det betyder i sin tur att den tredje vägens politik nu kommer att ställas inför ett verkligt eldprov. Det blir nu det kommer att avgöras om vi verkligen orkar fullfölja strategin, om vi med kraft och konsekvens förmår att driva politiken vidare, även då de yttre omständigheterna blir mindre gynnsamma. Förutsättningen för att vi skall kunna fortsätta att föra landet ur den ekonomiska krisen är att vi förmår slå vakt om konkurrenskraften — vilket i sin tur kräver att vi bryter 1970-talets mönster för prisoch lönebildningen. För att de hittills uppnådda positiva effekterna av den förbättrade konkurrenskraften skall kunna befästas och resultera i en långsiktigt hållbar uppgång av produktion, investeringar och sysselsättning krävs att inflationen varaktigt bringas ned från 1970-talsnivån. Det har varit svårare än vi räknade med att få denna nedväxling till stånd, men nu har den inletts. Under årets första nio månader var prisstegringen den lägsta på över ett årtionde. Inflationen över det senaste året har varit hög, internationellt sett, men nedgången är just nu påtagligt snabb. Studerar man listan över inflationstakten, t.ex. i det senaste numret av The Economist, finner man att prisstegringarna i Sverige under den allra senaste mätperioden ligger långt under dem i flera viktiga konkurrentländer; de ärt.ex. bara hälften av USA:s och mindre än hälften av Storbritanniens — trots den mycket höga arbetslösheten i de länderna. Det är nu av avgörande betydelse att denna nedpressning av inflationen fortsätter. Ty en hög inflation skulle innebära att vi gradvis sladdar tillbaka in i 70-talsproblemen. — En högre inflation än i omvärlden betyder att vi urholkar konkurrenskraften. Det slår ut industriell kapacitet och driver upp arbetslösheten, samtidigt som bytesbalansen försämras. — En höginflation försämrar också den offentliga sektorns finanser, eftersom de offentliga utgifterna i högre grad än inkomsterna följer priser och kostnader. - En hög inflation skapar orättvisa omfördelningar av inkomster och förmögenheter, undergräver skattesystemet och belönar konsumtion på kredit i stället för arbete och sparsamhet. Därmed fräts den ekonomiska och samhälleliga moralen ned. — En hög inflation urholkar reallönerna och sänker löntagarnas standard. Den driver därmed fram ständigt nya kompensationskrav, som hotar att permanenta inflationsspiralen och låsa fast oss i svåra ekonomiska problem. — En hög inflation innebär också att osäkerheten om framtiden återkommer och att investeringarna därigenom minskas och blir alltmer kortsiktiga. Därmed försvagas samhällsbyggandet. I kampen mot inflationen bör vi därför allesamman kunna enas. Vi måste alla — löntagare, företagare, bönder och pensionärer — ta vårt ansvar för att pressa tillbaka prisstegringarna och föra vårt land tillbaka till samhällsekonomisk balans. Det innebär att företagen inte kan tillåtas höja priserna utöver vad kostnadsstegringen motiverar. Det innebär att jordbrukarna måste se till att hålla tillbaka matpriserna. Det innebär att budgetpolitiken måste vara stram, så att budgetunderskottet fortsätter att minska. Och det innebär att löntagarna måste ställa in sig på låga nominella lönepåslag — inte för att få lägre köpkraft, utan tvärtom för att trygga och om möjligt förbättra den reala köpkraften. ; Genom Rosenbadssamtalen i våras kom parterna överens om en löneram på låg nominell nivå i år. Samtidigt samordnades avtalsperiodernas längd, vilket är ett viktigt framsteg. Och mot bakgrund av att löntagarna i genomsnitt förlorat en månadslön i real köpkraft sedan 1976 och att företagens vinster kraftigt stigit samtidigt som arbetslösheten sjunkit, är det faktiskt ganska uppseendeväckande att lönekostnadsstegringen i år sjunkit påtagligt jämfört med i fjol. Ändå kommer vi inte heller i år att hålla oss inom de uppsatta ramarna. Även på stora företag, vars ledande företrädare slöt upp bakom Rosenbads överenskommelsen, har det förekommit lönekostnadspåslag — bl.a. genom löneglidning — som spräckt den centrala ramen. Inför nästa års avtalsrörelse måste denna utveckling brytas. Såväl arbetsgivarna som löntagarna måste ta sitt ansvar för Sverige. Den statliga lönepolitiken kommer att vara stram. Vad gäller de privata arbetsgivarna visar de i allmänna uttalanden oftast en betydande insikt när det gäller kostnadsutvecklingens betydelse för samhällsekonomin. Men samtidigt är de sällan, var och en för sig, särskilt ovilliga att spä på den del av kostnadsutvecklingen där de själva har ett direkt inflytande. Det mönstret måste ändras. Också löntagarnas krav måste anpassas till det samhällekonomiska läget. Alla grupper kan inte samtidigt vara eftersatta och kräva kompensation för vad andra fått. Vi måste bryta oss ur ett förlamande kompensationsoch garantitänkande som hotar att låsa fast de nominella löneökningarna på en nivå, långt högre än konkurrentländernas. Det är till förfång även för löntagarna själva. Herr talman! Den ekonomiska politiken är en långsiktig strategi. Den kommer att ta tid att genomföra. Den kommer att möta många svårigheter och kräva mycken möda. Men det är av avgörande betydelse för vårt land att den lyckas. Jag menar att under den gångna mandatperioden återvann vi ett förtroende för att det går att lösa den ekonomiska politikens problem, och detta i sin tur skapade ett mått av förtroende och tillförsikt inför framtiden i den svenska nationen som är av oerhört stor betydelse. Detta förtroende skall vi inte låta svikta. Oppositionspartierna har naturligtvis andra värderingar än vi socialdemokrater. De står för en annan politik, och de kommer självfallet att kritiskt granska regeringens verksamhet, våra förslag och beslut. Icke desto mindre hoppas jag att vi gemensamt skall kunna finna beröringspunkter, öppningar i det politiska läget, som gör att ett konstruktivt arbete i landets intresse kan komma till stånd här i riksdagen. I utskotten finns det inom alla partier — en stor sakkunskap. Det är viktigt att den kunskap som finns i riksdagen tas till vara. Och jag hoppas att alla riksdagsledamöter är villiga att låta sin sakkunskap bidra till landets förkovran. Från regeringens sida är vi villiga att lyssna på alla partier och synpunkter. Förutsättningen för att diskussionerna skall kunna bli fruktbara är att varje fråga bedöms på egna meriter. Jag tror att det är ofruktbart att förse sina ståndpunkter med olika typer av villkor — och jag tror inte heller att det speglar vad det svenska folket just nu vill se i riksdagen. Jag är övertygad om att människorna i vårt land nu mer än något annat vill se konstruktivt arbete, ansvar och resultat till värn för sysselsättning och välfärd. Det är det mandat väljarna givit oss i 1985 års val.

Herr talman! Socialdemokraterna förlorade sju mandat i valet. Det betraktar Olof Palme som en stor framgång. Vi förlorade tre mandat, det skall erkännas, men det var mycket och länge om vårt väldiga förlustval. Jag har försökt anlägga en viss ödmjukhet i framtoningen mot bakgrund av att vi de facto förlorade ett antal mandat. Det ankommer inte på mig att ge statsministern några råd i den delen, men min far, en gammal fin ämbetsman, sade att ödmjukhet skadar aldrig. Och han sade: Högmod går före fall. Det kan kanske ligga något i vad min gamle far sade. Om statsministern tror att valresultatet är ett klartecken för fonderna blir det bekymmersamt inför 1988. Om statsministern tror att valresultatet är ett tecken på att vi inte vill ha valfrihet blir det besvärligt inför 1988. Om statsministern tror att det i riksdagen i dag finns fler röster för kollektivanslutning är det bekymmersamt. Om statsministern tror att det efter det här valet finns fler röster för kommunala monopol har han också fel. Om statsministern inte inser att det i riksdagen finns fler röster för alternativ inom sjukvård, barnomsorg, äldreomsorg, fler röster för fri radio och TV och för val av skola kan det också bli bekymmersamt. En viss självprövning är nog nyttig hos alla parter. Statsministerns tal blev dock ju längre det led mindre högmodigt, och när han kom till inflationsavsnittet kände jag inte igen statsministern från valrörelsen, då vi ju — åtminstone de sista månaderna — var världsbäst. Nu sade statsministern att vi har en internationellt sett hög inflation. Jag tror att det är klokt att vi inser detta. Statsministern sade också att regeringspartiet var intresserat av att lyssna på sakskäl från alla partier — jag välkomnar denna inställning. Låt oss sedan i all ödmjukhet gemensamt avvakta hur mycket man faktiskt kommer att lyssna. Vi moderater har aldrig talat om systemskifte — jag skall villigt erkänna att Olof Palme har nämnt ordet. Vad vi har sagt är att det behövs ändringar på en hel del områden i Sverige; vi behöver en hel del systemförändringar. Vi har en offentlig sektor som är för stor; den måste frysas, och vi måste låta den andra sektorn — den fria industrin och näringslivet — växa. Alla kommer att inse att vi måste spara i denna offentliga sektor. Vi har då visat på alternativ: alternativ till barnomsorgen, inte bara kommunal barnomsorg, som ni fortfarande vill bygga ut som den egentligen enda möjligheten för människor, alternativ för skola, alternativ i rätten att välja läkare, att välja sjukgymnast, kort sagt att välja vård, och mycket annat sådant. Vi tror att det är alldeles nödvändigt med alternativ, och vi kommer aldrig att vika en tum när det gäller att driva de frågorna. Alternativ är en nödvändighet om vi skall klara den service Sveriges folk vill ha. Alternativ är det enda sättet att göra det billigare. Det är det enda sättet att inte bara gå mot en tung, trist nedskärning, som medför längre köer till starroperationer, större otrivsel i långvården och mycket annat som Gertrud Sigurdsen så väl känner till — jag tänker på alla de problem vi har i den offentliga sektorn. Finner vi inte alternativen går vi mot gråhet, tristess, dysterhet och nedskärningar. Vi kommer inte att ge oss på den punkten. Tvärtom. Vi kommer att fortsätta att slåss för alla de alternativen, att slåss för större och fler alternativ. Vi känner oss i den delen på inget sätt nedslagna. Vi vet att allt ännu inte är sagt som kan sägas för att bilda opinion, att vi har en fantastisk opinionsbildande uppgift framför oss. Jag vill gärna uppmana statsministern i hans nymornade intresse för att lyssna: Fundera på om det inte kan ligga mycket i detta — att man öppnar möjligheter, att man skapar alternativ, att man ser förutsättningen för de många som i dag arbetar utanför den offentliga sektorn att bidra och också för de många som i dag arbetar inom den offentliga sektorn att bidra med sina uppslag och idéer. Annars klarar vi inte framtidens service och framtidens vård. Vi kommer aldrig att få eget rum i långvården om vi skall fortsätta bygga ut stora institutioner. Förutsättningen för att klara det är att låta tusentals människor som har egna idéer och vill ta initiativ få starta, pröva sina vingar. Då kommer vi att klara det. I annat fall kommer köerna bara att växa. Vi moderater är inte modstulna. Vi är övertygade om att vi har rätt, vi är övertygade om att framtiden kommer att visa att vi har rätt i att den offentliga sektorn i dag inte kan tillåtas växa, utan att det är näringslivet och den fria sektorn som måste växa. Vi är övertygade om att när vi säger att människor vill leva på sin lön och inte betala så mycket i skatt att de blir beroende av bidrag har vi en överväldigande majoritet av Sveriges folk bakom oss, som tycker det är rätt och riktigt att varje människa skall kunna få försörja sig och sin familj genom ett eget, riktigt och rejält arbete. Här ser vi en utmaning och en möjlighet. Vi har gjort våra misstag, och vi erkänner dem. Vi lider inte av den bristen att vi inte kan se att vi gör fel. Men just när man insett sina misstag kommer man stärkt tillbaka. Vi har inte slagits tillbaka, Olof Palme! Vi kommer tillbaka, och vi kommer tillbaka med en härlig kraft — det lovar jag statsministern. Statsministern är också välkommen att lyssna till alla våra sakskäl.

Herr talman! Kammaren är kanske inte det bästa forumet för att diskutera siffror, men jag blir alltid lika fascinerad när jag hör Olof Palme berätta om utvecklingen i svensk ekonomi. Han säger t.ex. att budgetunderskottet har minskat med 30 miljarder kronor. De siffror som vi faktiskt kan jämföra är utfallet budgetåret 1981 85. Om vi skall mäta i kronor har budgetunderskottet mellan de två budgetåren ökat med 4 miljarder kronor, men budgetunderskottet har naturligtvis mätt i samma penningvärde ändå minskat mellan de här åren. Därför har Olof Palme något att slå sig för bröstet för och säga: Titta, jag har lyckats. Men varför överdriva på detta orimliga sätt om vilka framgångar som har nåtts? Inflationen har sjunkit från 10 till 5 96, säger Olof Palme. I verkligheten har den sjunkit från knappt 8 till knappt 7 26, alltså ungefär en procentenhet, om vi jämför situationen i september 1982 med situationen i september 1985. Det är bra att inflationen har gått ned med en procentenhet, men varför överdriva med 400 96 när man skall framhäva hur duktig man är? Jag tror att debatten skulle vinna på att vi höll oss till fakta och inte till förhoppningar. Det har ofta visat sig att förhoppningarna har grusats när vi har jämfört med det verkliga utfallet. Lars Werner och Olof Palme har antytt att valet skulle ha givit ett utslag mot alla tankar på systemskifte. Det beror naturligtvis på vad man lägger i ett sådant ord. Det går lätt troll i ord, och systemskifte har varit ett slags trollformel som socialdemokraterna har använt sig av i hela valrörelsen för att försöka skrämma människor riktigt ordentligt. Men vad debatten egentligen har handlat om — om vi bortser från etiketterna — är ju vår önskan att se till att människor skall få göra verkligt viktiga val. Att man inte bara skall tillåtas att välja strumpor, tandkräm och sådant utan att man också skall få större möjligheter att bestämma vilken tillsyn barnen skall ha när de är små, vilken skola barnen skall gå i när de blir litet äldre, vilken omsorg man skall få på sin ålders höst ifall man inte kan klara sig själv och många sådana saker — ja, t.o.m. bestämma i vilket politiskt parti man skall vara med. Det är detta som debatten har handlat om. Och där har också vi förordat ett systemskifte. Symbolfrågan för hela debatten om systemskifte och systemförändringar har varit Dagmar. Och hur gick det i valet? Jo, valet gav ett alldeles entydigt resultat: de två partier som har slagits för Dagmar tappade 19 mandat. Och lägger vi dessutom till vpk, som väl inte har haft något emot reformen, blir det 20 mandat. Det är det utslag som det här valet har givit. Dagmarpartierna tappade 19 eller 20 mandat. Det kan inte ses som något annat än ett misstroende från väljarna mot de monopolsträvanden för vilka Dagmar är en symbol. Det finns många andra områden där socialdemokraterna eftersträvar monopol, men Dagmar har varit symbolen i den debatt som vi har fört under valrörelsen. För oss är det lika viktigt nu som tidigare att försöka stimulera dem som vill ge människor större valfrihet, som vill skapa alternativ till den offentliga servicen. Om detta kommer med all säkerhet mycket av den politiska debatten under de närmaste åren att handla. Var folkpartiet står i den debatten är helt klart. Om det är detta som Olof Palme menar med systemskifte kommer vi att fortsätta att slåss för ett systemskifte. Olof Palme tog också upp miljöfrågorna i sitt anförande. Vi välkomnar naturligtvis alla Ingvar Carlsson som miljöminister. Själv hyser jag stor beundran för Ingvar Carlssons förmåga att med stor ackuratess kasta sig över det ena stora området efter det andra. Vi hoppas att han skall bli framgångsrik på detta område — framgångarna har kanske varit mindre när det gällt frihetsarbetet under de gångna åren. Men då är frågan: Vad har regeringen för planer? Det går an att säga att vi skall angripa försurningen. Det som Olof Palme konkret redovisade i sitt anförande var egentligen bara att socialdemokraterna nu möjligen har börjat inse att de åtgärder som folkpartiet och centern tidigare har föreslagit är bra. Vi kanske skall tolka talet så att det nu blir en tidigareläggning av t.ex. de skärpta kraven på avgasrening på bilar, det som kallas för katalytisk avgasrening. Vi får se vad som kommer. Men samtidigt är vi medvetna om att en mycket stor del av försurningsproblemen i Sverige beror på att det blåser in föroreningar från andra länder som regnar ner över svenska skogar och svenska sjöar. Då är frågan: Vad skall vi göra med de länder som trilskas på det här området, som vägrar att vidta åtgärder för att skärpa kraven i fråga om vilka utsläpp som skall tillåtas? Då talar jag, som vi alla vet, i första hand om Storbritannien och Polen. Vi föreslog för ganska länge sedan här i kammaren att man borde göra en alldeles unik insats från svensk sida för att försöka övertyga den engelska regeringen om hur allvarligt vi tillsammans ser på den här frågan. Men denna fråga har regeringen skjutit framför sig. Ingenting dramatiskt har egentligen gjorts, och det är nu hög tid att reagera. Kan vi inte genom normala metoder övertyga engelsmän och polacker om att det nu är nödvändigt att vidta åtgärder, bör man enligt vår mening dra dessa bägge länder inför Internationella domstolen i Haag. Låt mig därför till sist fråga statsministern: Är regeringen beredd att nu ta till mer drastiska åtgärder än hittills? Och är regeringen beredd, om inte det ger resultat, att också gå till Internationella domstolen i Haag och se till att Polen och England åtalas för brott mot folkrätten?

Herr talman! Olof Palme ondgjorde sig över att vi från centerns sida under valrörelsen inte hade visat något intresse av att kompromissa åt vänster. Jag trodde att det var klart för Olof Palme att på grund av hans eget och socialdemokraternas uppträdande finns det för det första av ideologiska skäl och för det andra av erfarenhetsskäl ingen möjlighet resp. inget intresse för kompromisser med socialdemokraterna. Låt mig påminna om att Olof Palme själv gick i god för att kollektiva löntagarfonder skulle införas i Sverige endast under förutsättning att det kunde skapas en bred enighet om detta. Det var det besked Olof Palme gav till andra partier och till valmanskåren före valet 1982. Men den enighet som behövdes var enigheten med kommunisterna. Så genomförde man förslaget om löntagarfonder och tog detta avgörande steg mot ett kollektivistiskt och socialistiskt samhälle, och så bygger man på det med åtgärder som gröper ur den enskilda äganderätten.

Det är på ideologiska grunder inte möjligt att träffa några kompromisser som har sammanhang med dessa frågor.

När den väl är träffad, går man ut och säger att de andra lade sig platt på marken. Därefter driver man i en hel valrörelse frågan: Kommer ni att stå fast vid denna uppgörelse? Vi svarar ja, självfallet. När valet är över är det första socialdemokraterna gör att ensidigt ändra på skatteuppgörelsen. Detta är i och för sig ologiskt. Om vi hade lagt oss platt på marken skulle socialdemokraterna ha fått precis som de velat. Varför skulle de då behöva ändra? Men med sådana erfarenheter minskar naturligtvis aptiten. Ni socialdemokrater får lägga fram era förslag, och vi skall på samma sätt som tidigare granska dem i utskotten. Utskottsarbetet skall naturligtvis inte få ”slamma igen”. Det är bra om det går att skapa breda majoriteter i utskotten för förslag från regeringen å ena sidan och oppositionen å andra sidan. Går det att skapa kompromisser där som får breda majoriteter, då är det bra. Men det förutsätter att regeringen också har den inställningen att man är beredd att lyssna till andras förslag. Några förhandsöverenskommelser med socialdemokraterna är av de skäl jag redovisade icke möjliga. Jag vill liksom Bengt Westerberg säga att det är bra om socialdemokraterna har insett att det är en olycklig uppskovstaktik de fört när det gäller försurningsfrågorna. Vi skall naturligtvis med intresse studera det förslag som statsministern annonserade, och jag upprepar: Varje år vi förlorar i kampen mot försurningen innebär en stor förlust för hela samhället. Till sist, herr talman: Olof Palme hade i sitt tal ett stort avsnitt om fördelningspolitiken, där temat och ordvalet var detsamma som i valrörelsen, nämligen att socialdemokratin är en garant för omtanken om de sämst ställda också i ekonomiskt kärva tider. Men jag ställde en direkt fråga: Kommer ni att framhärda i och är det ett uttryck för socialdemokratisk fördelningspolitik att det är viktigare att den som har en pension på 3 917 kr. plus halva sin arbetsinkomst att leva på, får en höjning med 1 175 kr. i månaden, än det är att den pensionär som bara har 1744 kr. i månaden att leva på får en förbättring? Är det ett praktiskt exempel på vad ni menar med fördelningspolitik?

Herr talman! Till Lars Werner vill jag säga att vi dess bättre väl har kunnat notera någon förbättring av reallönerna i fjol och i år. Vi hoppas att så skall kunna bli fallet även i framtiden, men några förutsättningar härför är bl.a. att vi håller inflationen nere och får låga neminella löneökningar. På en punkt är Ulf Adelsohn och jag alldeles överens, nämligen att han hade en utomordentligt trevlig far, som jag under åtskilliga år hade glädjen att samarbeta med i riksdagen medan denne var kansliråd i justitiedepartementet. Dessutom var det en klok karl. Det var synd att moderaterna inte lyssnade litet tidigare på sentensen att högmod går före fall. Vidare vill jag korrigera Ulf Adelsohn i ett avseende. Han sade: Vi talade aldrig om systemskifte. I valupptakten den 11 augusti sade han t.ex.: ”Låt oss gå till val på behovet av systemskifte. Låt oss göra ett val sprängfyllt av behovet av sunt förnuft.” Den språkliga utformningen av det senare uttalandet skall jag icke närmare beröra, men i varje fall det första uttalandet är entydigt. Westerberg har svårigheter med siffrorna. Han jämförde budgetunderskotten för 1983 och 1985. Kalenderåret 1983 var budgetunderskottet 83 miljarder, och för kalenderåret 1985 blir det enligt den senaste prognosen 52,6 miljarder. Det är en minskning med 30 miljarder. Det är ingen överdrift utan ett faktum. Jag begriper inte varför Westerberg förnekar det. Ändå var jag ju så vänlig att jag inte berörde den katastrofala utveckling av statsfinanserna som skedde under de år då Westerberg var statssekreterare för budgetfrågor. Jag tyckte att det som Westerberg sade om flyktingar var mycket bra. Jag tyckte att det var bra under valrörelsen, och jag berömde honom redan då offentligt för att han kritiserade Ulf Adelsohns besök i Trelleborg — även om jag tyckte att hans agerande kanske var i brutalaste laget när han i TV tre dagar före valet satt och ryckte fjädrarna av Adelsohn. Men i sak var hans ståndpunkt riktig. I sitt anförande i dag undvek Westerberg dock att beröra det tristaste i det här sammanhanget. Under valrörelsen har vi fått se hur partier och grupperingar på den yttersta högerkanten öppet har visat rasistiska tendenser. I några fall har deras propaganda rönt en sådan reaktion att det uppstått motdemonstrationer och tumult på flera platser i landet. I Skåne finns det sedan några år tillbaka ett parti som i sitt partiprogram är öppet invandrarfientligt. Det är det s.k. Skånepartiet, som nu efter valet har en vågmästarroll i Malmö kommun. I Malmö har nu de tre borgerliga partierna bestämt sig för att samverka med Skånepartiet för att därigenom kunna ta hand om kommunens styrelse. Det är utomordentligt beklagligt att tre borgerliga partier — jag riktar mig nu alltså till alla tre — har inlett ett organiserat samarbete med ett parti med öppet rasistiska och invandrarfientliga tendenser. Kritiken har inte uteblivit. Ett f.d. centerpartistiskt kommunalråd har menat att man överskridit gränsen för all politisk anständighet, och en ledande folkpartist har öppet hoppat av från sitt parti därför att det var berett att gå in i ett organiserat samarbete med ett — han kallar Skånepartiet så — högerextremistiskt parti. Rör-inte-min-kompis-kampanjen har uttalat att det borde vara ett renlighetskrav att säga nej till samarbete med partier som Skånepartiet. Westerberg har t.o.m. kampanjens märke på sitt rockslag, men ändå har han i ett långt — i och för sig mycket bra — avsnitt om flyktingfrågor inte med ett ord nämnt detta spörsmål, och den tystnaden är mycket oroande. Det finns personer som frågar sig om det är så att rasism och invandrar fientlighet till nöds kan godtas av folkpartiet, om detta gagnar partiets maktsträvanden. Jag kan inte tro det. Men det är mycket oroande att ha med ett långt avsnitt om flyktingar men icke med ett ord beröra dessa mycket uppseendeväckande händelser som upprört dem som engagerat sig i flyktingfrågorna och i kampen mot rasismen. Jag tycker att man kan begära ett mycket klart besked av Bengt Westerberg. Hur ställer han sig till Skånepartiet och dess som jag menar rasistiska krav? Och hur ställer han sig till hans eget partis samarbete med denna grupp? Det har talats en hel del ideologi — apropå högmod. Folkpartiet fick 14 90 av rösterna. Man måste erkänna att Ulf Adelsohn fortfarande har 21 96, men om jag kunde tolka Bengt Westerberg rätt är nu moderaterna avförda från dagordningen, så att kampen står mellan socialliberalism och socialdemokrati, som Bengt Westerberg sade. Då vill jag ställa några frågor om den här socialliberalismen. Hur är det egentligen? Folkpartiet har i riksdagen föreslagit att sjukförsäkringen skall försämras. Ersättningen skall de första tio dagarna minskas till 80 20. Det skulle drabba arbetare i det privata näringslivet som inte är skyddade genom avtal. Även liberala tidningar har menat att detta är en klasslagstiftning, riktad mot arbetare i privat industri. Jag frågar: Håller folkpartiet fast vid detta orättfärdiga förslag? Är det verkligen förenligt med socialliberalismen? En av de borgerliga regeringarna sänkte ersättningsnivån inom delpensionsförsäkringen från 65 till 50 96. Det har lett till att arbetare med tunga jobb, den grupp som allra bäst behöver reformen, inte längre har råd att ta delpension — jag har mött många av dem. Folkpartiet har motsatt sig att delpensionen skall höjas till 65 96, så att också arbetare får råd att använda reformen. Är det förenligt med socialliberalismen? Jag tycker att man skall vara litet precis här, när det förekommer så allmänna fraser om vad liberalismen är och inte är. Thorbjörn Fälldin talar om undantagandepensioner. Men ni satt ju i regering i sex år. Under dessa sex år fick ni flera förslag om att ge tilläggspension till dessa grupper, men ni avvisade dem. Varför gjorde ni det, om ni känner sådan indignation i dag? Varför gjorde ni ingenting då? Bakgrunden är det dåliga samvetet. Det var ju sedermera socialministern som åkte runt och lockade småföretagare att träda ur ATP-systemet, och det fick de väldigt ont av sedan. Det är bakgrunden. Men varför gjorde ni ingenting själva? När det gäller skattereformen vill jag bara säga: Jag har aldrig sagt att ni skulle ha fallit platt till marken. Jag vet ju mycket väl att det var en hård förhandling som så småningom ledde till resultat. Om det är detta som bränner i sinnet kan vi ta bort det. Ni har också sagt att det gick litet hastigt veckan efter valet sist, då vi borde ha resonerat mer med er. Men i övrigt har vi hållit överenskommelsen om denna skattereform, och den har genomförts. Det är en mycket bra skattereform, och den står vi för — även i de delar där vi tog hänsyn till mittenpartiernas ståndpunkter i förhandlingarna. Jag undrar: Är ni inom borgerligheten verkligen experter på samarbete? Thorbjörn Fälldin borde väl inta en något avspänd hållning till denna företeelse, efter att ha lett ett antal regeringar som sprack i småbitar på grund av bristande samarbete. Om ni alla går upp och säger att vi sakligt skall pröva frågorna i utskott är det i alla fall ett framsteg, på sitt sätt. Men vad det kommer att leda till vet jag inte. Lars Werner har sina aningar beträffande moderaternas vilja att samarbeta om en klok sysselsättningspolitik. Det är mycket möjligt, men undrens tid är ännu inte förbi, så de skall åtminstone få chansen i riksdagsarbetet. Detsamma vill jag säga om alla de borgerliga partierna. Det vi behöver är faktiskt saklighet och sunt förnuft. Då kanske det går att fortsätta att lyfta detta land ur den ekonomiska krisen.

Fru talman! Jag tror att det kanske är klokt om statsministern inte förväntar sig under. Det krävs nog mera konkreta saker. Undrens tid är förmodligen förbi. Det gäller i varje fall om vi skall kunna samarbeta om sysselsättningspolitiken. Men jag är inte helt säker. I går tyckte jag mig höra mycket kloka uttalanden både av den nye löneministern och av statsministern, när de — precis som Kjell-Olof Feldt tidigare har gjort — sade att arbetsmarknadens parter på ett helt annat sätt måste ta sitt ansvar. Om de träffar avtal om för höga lönelyft, kan man inte räkna med att klara sysselsättningen. Att jag säger att detta är klokt beror på att jag börjar undra om inte undrens tid plötsligt är kommen, med tanke på hur mycket ovett som jag har fått från den socialdemokratiska regeringen för de uttalanden som jag har gjort i just denna riktning. Jag har ju sagt att det inte går att ta fullt ansvar för sysselsättningen oberoende av vad arbetsmarknadens parter kostar på sig. Det har jag fått ovett för även av Bengt Westerberg, som gång efter gång har sagt att vi politiker självfallet måste ta ansvar. Naturligtvis anser också vi att alla i denna riksdag har ansvar för att de människor som ställs utan arbete har sin försörjning och trygghet, men det intressanta är — och jag vill gärna höra vad statsministern säger om detta — om man inom socialdemokratin nu fuller väl inser att det inte går att ta ansvar för sysselsättningen om arbetsmarknadens parter inte tar ansvar för sansade löneavtal. Om så är fallet, finns det helt andra förutsättningar att konkret tala om samarbete i denna mycket viktiga fråga. Men jag blir en aning förvånad, med tanke på hur mycket ovett som jag har fått, från många håll, när det gäller just arbetsmarknadens parter och deras ansvarstagande. Det gläder mig, fru talman, att statsministern och jag har samma omdöme om min far. Men jag är på det klara med att vi inte har samma omdöme om min person, och det hade jag kanske inte väntat mig. Även om man inte skall ärva fädernas missgärningar, ärver man väl inte det omdöme som statsministern har om ens far. Statsministern talade om sunt förnuft. Jag tycker att det är ett mycket klokt och bra uttryck. Varför inte klart säga vad vi menar är sunt förnuft, det som striden ofta står om? Jag har nämnt en sak, nämligen att arbetsmarknadens parter måste ta sitt ansvar. Vi tycker att det är sunt förnuft. Vi har också sagt att vi tycker att det är sunt förnuft att man skall kunna leva på sin lön. Men det är ju bara en slogan. Vilka beslut sätter vi då bakom denna slogan? Jo, skatten för de breda TCO och LO-grupperna måste sänkas, särskilt marginalskatterna. Men för att ha råd med detta i nuvarande budgetläge måste också bidragen sänkas. Det är en process som tar sin tid och som inte är helt lättgenomförd, men den måste till om vi skall åstadkomma det som vi anser är avgörande, nämligen att vanliga människor, tjänstemän och arbetare, i Sverige skall kunna leva på sin lön, leva på sitt arbete, och vara mindre beroende av bidrag. Då måste vi fatta de nämnda besluten — och också ta de problem som det innebär att det fördelningspolitiskt inte går att i ett omläggningsögonblick omedelbart klara ut alla detaljer. Men man har en entydig och klar strategi, och man måste naturligtvis hela tiden hjälpa dem som under en omläggningsprocess kan få bekymmer. Det anser vi vara sunt förnuft. Vi anser det också vara en nödvändighet för framtiden, om vi vill ha ett folk som i arbetet verkligen ser det främsta och viktigaste, därför att detta arbete ger försörjning i stället för att allt större del av försörjningen är beroende av bidrag som beslutas i denna sal. Sunt förnuft är också mycket mer. Bengt Westerberg sade att Dagmarreformen kanske var den stora vattendelaren när det gällde denna fråga. Jag håller med. I rätten för varje svensk att själv få välja sin läkare — sin sjukgymnast också för den delen — ligger någonting oerhört väsentligt. Människorna tycker att det är deras självklara rätt. Detsamma gäller möjligheten att få ett hembesök av en läkare som man själv valt. Jag tycker att detta är sunt förnuft. Kalla det gärna vad ni vill. Det intressanta är inte vad vi kallar det, utan reformens reella innebörd. Vi kommer aldrig att ge oss i det avseendet. Vi kommer att driva och fortsätta att driva detta krav tillsammans med folkpartiet — och jag tror, i stora delar, också på sikt tillsammans med centerpartiet. Med sunt förnuft menar vi också det som egentligen borde vara självklart — att staten skall spara när utgifterna är för stora. Jag vill gärna säga att statsministerns tal i dag även på denna punkt var annorlunda än i valrörelsen, där vi ju fick mycken kritik för att vi ville spara. Jag har sagt många gånger att ingen kan vara säker på att de besparingsförslag vi lade fram är de som till alla delar är absolut bäst utmejslade eller riktigast. Men vi har lagt fram dem i den bergfasta övertygelsen att det för Sveriges framtid krävs att man driver ned budgetunderskotten, att vi inte lämnar över oändligt stora underskott till nästa generation — och nästnästa generation. Det är också sunt förnuft. Och sunt förnuft, fru talman, är mycket annat. Det är, som vi ser det, rätten för människor att bestämma så mycket mer — barnomsorg, skola, vårdform, radio och TV — och också rätten att välja politiskt parti. Allt detta är sunt förnuft. Det är ett bra sammanfattande uttryck för en politik som vi tycker ligger i hela folkets intresse.

Fru talman! Olof Palme berättade att han hade mött personer som kände sig trötta och som därför hade behov av delpension. Jag har också mött många människor som inte är nöjda med sin tillvaro. Jag har mött barnfamiljer som har svårt att hålla näsan över vattnet, många som kanske t.o.m. behöver gå till socialnämnden och få socialbidrag för att ekonomin skall gå ihop. Jag har mött gamla människor på långvården som inte har rätt till ett eget rum, som tvingas tillbringa sina sista år i livet tillsammans med främlingar som de inte gillar, som de inte vill bo ihop med. Jag har mött handikappade ungdomar som inte kan få jobb, bl.a. därför att lönebidragen inte är utformade på ett sätt som främjar jobb för handikappade. Det finns många människor i vårt samhälle som på olika sätt har behov av ökade insatser från vår sida. Då handlar det om att göra prioriteringar. I valrörelsen har vi från folkpartiets sida redovisat vilka prioriteringar vi har velat göra, just därför att vi vet att det finns så många som trycker på, så många som begär ökade insatser av oss på olika sätt. Vi är medvetna om att vi inte kan tillgodose alla dessa önskemål på mycket kort sikt. Då har vi bl.a. sagt att vi tycker att det är viktigare att förverkliga kravet att man skall ha rätt till eget rum i långvården än att förbättra delpensionen. Vi har sagt att vi tycker att det finns viktigare krav att förverkliga i det sammanhanget än att hålla fast vid den förmånsnivå som vi för närvarande har i sjukförsäkringen. Om vi skall komma till rätta med problemen i Sverige så krävs det, som jag sade i mitt tidigare anförande, att vi genomför vissa nedskärningar i de offentliga utgifterna. Då har vi kommit fram till att en av de nedskärningar som är möjliga att göra, och som innebär att många människor får vara med | och ta en liten börda var och en — men som sammanlagt blir mycket pengar — är just en viss försämring av sjukförsäkringen. Det skall naturligtvis inte bara gå ut över kollektivanställda i industrin, som Olof Palme säger, utan det är en börda som alla får vara med och betala på det ena eller andra sättet. De som väljer att förbättra sina sjukförmåner avtalsvägen och avstå från löneutrymme har naturligtvis full frihet att göra det. Men det kommer ändå till sist att få betalas av alla. En liten summa — säg 200-300 kr. per år för en genomsnittlig löntagare — som betalas av många ger oss möjligheter att lyckas bättre med | den ekonomiska politiken än vad man i vissa avseenden har gjort under senare år. Ulf Adelsohn fortsatte i sitt inledningsanförande — och han återkom till det i sin senaste replik — att odla de här myterna om ”dolkstöten” från folkpartiet, att vi på något sätt under slutfasen av valrörelsen skulle ha behandlat moderaterna illa. Det där är inte sant. De punkter på vilka vi har varit kritiska mot den moderata politiken har funnits med i bilden hela tiden. Vi har framhållit dem många gånger, i varje fall under de två år då jag har varit partiledare, och säkert tidigare också. Det är ett uttryck för skilda värderingar mellan ett liberalt parti och ett konservativt parti. Det är klart att traditionen inte är densamma, att det är olika ideologier som vi grundar våra politiska program på. De skilda värderingar som ligger bakom dessa program och dessa ideologier tar sig också uttryck i den konkreta dagspolitiken. Vi har sett många exempel på det när vi lagt fram våra valprogram. Medan vi tycker att man skall fullfölja den traditionella svenska arbetsmarknadspolitiken, som bygger på arbetslinjen, har moderaterna varit beredda att acceptera en ökad arbetslöshet. Medan vi har sagt att det är viktigt att slå vakt om det svenska u-landsbiståndet har moderaterna sagt: låt oss skära ned på det svenska u-landsbiståndet. Medan vi har sagt: låt oss slå vakt om sjukersättningen till de människor som är långtidssjuka, så har moderaterna sagt att vi kan ta 4 000 å 5 000 kr. av personer som är sjuka under ett helt år. Allt detta har gett moderaterna utrymme för att lova stora skattesänkningar. Jag begriper att det är en sak som man kan gå ut och lova i valrörelsen, men eftersom vi har sagt nej till alla dessa besparingar har vi också tvingats säga nej till de skattesänkningar som moderaterna har utlovat. Detta visar något litet av de skillnader som finns mellan de borgerliga partierna — mellan folkpartiet och moderaterna i det här fallet. Olof Palme frågade förut: Vad är folkpartiet egentligen — är det fågel eller fisk? Är ni nyliberaler eller borgerlig vänster? Ja, om igen, jag tycker att den här typen av etiketter är ganska ointressanta, eftersom sådana etiketter lätt leder tankarna fel. Folkpartiet är ett socialliberalt parti, ett parti som står för både marknadsekonomi och socialt ansvar. Vi menar att det valresultat som vi nu har fått har gett ett ökat förtroende för en sådan socialliberal politik. Vi har ingen anledning att nu ompröva vår politik, utan vi kommer att fullfölja den. Vi kommer att fortsätta att kritisera socialdemokraterna när de vill smygsocialisera den svenska ekonomin, när de vill hindra människor från att få möjligheter att träffa också verkligt viktiga val — inte bara ganska oviktiga val. Men vi kommer parallellt med det att slå vakt om u-landsbiståndet, om den svenska välfärdspolitiken. Vi kommer att peka på den ofärd som fortfarande finns kvar mitt i välfärden och som vi menar vara en huvuduppgift för liberala politiker att undanröja — det borde det helst vara också för andra politiker. Vi kommer att fortsätta att hävda att vi i Sverige skall ta emot människor som kommer till våra gränser och söker en fristad i Sverige. Vi kommer att motarbeta varje parti, varje grupp, varje enskild person som polemiserar mot denna djupt humanitära och solidariska tanke.

Fru talman! Först ett par ord till Lars Werner. Det jag sade om Ringhals 2-reaktorn här i dag, Lars Werner, gav vi besked om under hela valrörelsen, och det kom till klart uttryck i vårt valprogram. Det är vår stil att säga samma saker här i kammaren som vi har sagt i valrörelsen. Så enkelt var det. Olof Palme försöker krypa bakom påpekandet att det inte var möjligt för oss att få igenom våra förslag beträffande undantagandepensionärerna under den tid som vi hade regeringsansvar. Jag har beklagat det tidigare. Det var tyvärr inte möjligt att uppbåda majoritet för de förslagen i de regeringarna. Att jag tar upp detta med pensionerna och ställer en fråga beror på att ni socialdemokrater vill utgöra något slags absolut garanti för att det drivs en fördelningspolitik så att det är de sämst ställda som i första hand blir tillgodosedda. Det är ju det mönster ni har följt vid uppläggningen av hela valrörelsen. Det fanns ju inslag i statsministerns tal också här i dag med detta tema. Då tycker jag att det är befogat att ställa just den här frågan till socialdemokraterna. Inom parentes vill jag säga att jag är glad över att kunna konstatera att moderaterna numera också har uppfattningen att dessa undantagandepensionärer skall ha rätt till pensionstillskott. Om det är ett resultat av att vi från centerns sida så ofta har tagit fram det här, eller om det är ett resultat av att man på den moderata sidan på helt egen hand har gått igenom det, kan jag lämna därhän. Kvar står att ni socialdemokrater gör prioriteringen att det är viktigare att höja delpensionen än att ge de här människorna pensionstillskott. Jag tycker helt enkelt att det är oförskämt när statsministern påstår att, om jag uppfattade det rätt, vår förre socialminister skulle ha åkt omkring och uppmanat folk att lämna ATP-systemet. Detta påstående är grundlöst. Det är oförskämt att göra ett sådant påstående. Sanningen är att när detta beslut var ett faktum sade vi: Kom ihåg att ni inte kan köpa detta försäkringsskydd billigare någon annanstans — stanna därför kvar i ATP-systemet. Sanningen var emellertid att de här människorna inte hade pengar att betala premierna. Men det är nu fullt klarlagt, att vad socialdemokraterna än säger i sitt allmänna tal om fördelningspolitik, blir det sådana här effekter när det kommer till beslut. De här människorna skall straffas intill döden för att de lämnade ATP-systemet. De vill inte ha några ATP-förmåner, men de vill ha de förmåner vid sidan av ATP som andra får, men det förvägras dem. Sedan beträffande uttrycket platt till marken. Olof Palme vet lika väl som jag att det var detta som kom ut omedelbart, och det har aldrig blivit återtaget offentligt. Det var ett exempel på hur ni hanterar en överenskommelse. Sedan några ord om Dagmarreformen, som både Ulf Adelsohn och Bengt Westerberg har gjort ett stort nummer av. Den princip som ligger bakom Dagmarreformen är att sjukförsäkringens pengar skall fördelas så rättvist som möjligt mellan olika regioner. Om morgontidningarna talar sanning i dag har det visat sig möjligt att i Helsingforss läns landsting nå en uppgörelse mellan de icke-socialistiska partierna om att på Dagmarreformens grund öka inslaget av privat läkarvård. Jag har sagt hela tiden att Dagmarreformen, som innebär en rättvisare fördelning av en gemensam resurs, i sig inte utgör något hinder för de landsting som så önskar att öka utrymmet för privat läkarvård. Det är alltså inte alls nödvändigt att stänga City Akuten, om jag har förstått det hela rätt. På Dagmarreformens grund kan man i landstinget besluta: O.K., håll öppet, ta emot människorna. Det är bra att man har kommit till denna insikt på alla håll' och kanter. Det skapar förutsättningar för en diskussion om en rättvis fördelning av gemensamma resurser på ett helt annat sätt än tidigare. I den diskussionen kommer vi att delta aktivt liksom hittills.

Herr talman! Det är möjligt att jag inte lyckades svinga mig lika högt i den ideologiska trapetsen som Lars Werner. Jag försökte tala om några framtidsfrågor, nämligen freden, miljön, välfärden och sysselsättningen. Vi kommer att fortsätta att tala om dessa frågor, därför att de är centrala. Ulf Adelsohn sade att jag uttalat att hans far var trevlig, men det trodde han inte att jag skulle säga om Ulf Adelsohn själv. Jo, det gör jag gärna. Jag tycker att Ulf Adelsohn är väldigt trevlig, åtminstone så länge han håller sig undan från politiken. Det gjorde hans far, fastän han säkert hade samma grundåskådning som Ulf Adelsohn. I vår syn på sysselsättningen och undren vill jag säga att det finns en skillnad. Ni har sagt ungefär som så, att om avtalen ger för höga löner och därav följer arbetslöshet får arbetstagarna stå sitt kast. Då får det bli arbetslöshet. Vi menar att staten och samhället aldrig kan frånsäga sig ansvaret för sysselsättningen. Även om löneavtalen kan leda till arbetslöshet kommer vi aldrig att svika de enskilda människorna. Vi kommer alltid att försöka bekämpa arbetslösheten. Det är där vi upplever att skillnaden finns. Nu får vi se hur det går i den fortsatta debatten. Så valfriheten,som det talas om. Valfrihet när det gäller att välja läkare har människorna i hög grad i dag i tätorterna. Vi vill att denna valfrihet också skall gälla människor som bor i glesbygd. De har ingen valfrihet i dag. Här har faktiskt funnits en viss samstämmighet mellan oss och centern. Den grundläggande principen kommer vi att hålla fast vid. Det är alldeles riktigt att politik är en fråga om prioriteringar, Bengt Westerberg. Nu stod Bengt Westerberg och prioriterade bort två saker. Den ena var delpensionerna. Han sade att en del människor är trötta. Det är inte fråga om att de är trötta, utan det är fråga om att de i hög grad är utslitna av ett långt och hårt yrkesliv. Det är de som har gått i kroppsarbete som har byggt upp det här samhället. Det är en av de finaste reformer vi kan genomföra, om vi ger dem chans till valfrihet så att de, när de verkligen behöver, har råd att gå i pension. Det andra exemplet gäller sjukförsäkringen. Det är inte alls så att vi alla skall betala den förändringen. Det är de lågavlönade grupperna som är privatanställda på industrisidan som får betala denna ändring av sjukförsäkringen, vilken skulle ge pengar som kunde användas till att sänka marginalskatterna för de välbeställda. Det är den prioriteringen som görs. Jag menar att den är felaktig. De här två tingen har precis samma innebörd. Det är klart att man kan säga att det är en minoritet av det svenska folket som går i kroppsarbete och är privatanställda. Dessa har alltså folkpartiet prioriterat ned, både när det gäller delpensionen och när det gäller sjukförsäkringen. Det är inte mycket till socialliberalism, det får jag ärligen säga. Vi tycker att detta är två områden som bör prioriteras mycket högt. Det hela är'en fråga om rättvisa för dem som går i hårt kroppsarbete, både när det gäller delpension och sjukförsäkring. De välbeställda har alltid haft bra sjukförsäkring jämfört med dem som har låga löner och hårt kroppsarbete. Men vad jag tycker är mera allvarsamt är resonemanget om flyktingarna. Där stod verkligen Bengt Westerberg inför en skiljeväg, och han valde vad jag tyvärr upplever som den fega linjen. Det går väldigt bra att säga att man är för en liberal inställning till flyktingar och invandring och att man är emot alla som inte har en sådan inställning. Men jag ställde en specifik fråga om Skånepartiet, vars ledare bl.a. har sagt följande: Reguljär invandring bör tillåtas och främjas endast om det gagnar Skåne. Politiska flyktingar med ursprung i Skånes grannländer bör tas emot om de på ett trovärdigt sätt kan styrka sina flyktskäl samt visa identitetshandlingar eller på annat sätt styrka sinidentitet. Övriga politiska flyktingar kan komma hit först när statsskulden är betald. Detta var ett exempel. Jag ställde frågan specifikt om detta, och Bengt Westerberg, som är fullt medveten om dessa uttalanden, vågade inte ta avstånd från Skånepartiet, för då hade det kostat något. Nästa steg var frågan om folkpartiets organiserade samarbete med detta Skåneparti, och då brändes det verkligen. Då hade man behövt ta ansvar och säga: Jag tycker det är fel att mitt parti lokalt samarbetar med ett rasistiskt och invandrarfientligt parti och med detta parti gör gemensamma uttalanden enbart i syfte att nå den politiska makten på det lokala planet. Det hade kostat någonting. Men där valde Bengt Westerberg tyvärr den fega linjen. Det låter så vackert att tala om principer, men när verkligheten och maktsträvan kommer i konflikt med principerna är det lätt att skjuta principerna åt sidan. Vi har ju exemplet med kds-samarbetet. Det var många centerpartister och folkpartister som sade att det är klart att detta är ett sätt att kringgå grundlagen, men — sade man -— vi kan vinna två, tre eller sju mandat på det, vi kan vinna den politiska makten i Sverige på att svika principerna, och då gör vi det. I varje fall håller vi tyst. Här står ni inför problemet att ni kan nå den politiska makten i Malmö om ni håller tyst om principerna. Och då gör ni det. Det här är politikerns eviga moralproblem: Vad är viktigast, principen eller makten? Och här tycker jag att folkpartiet i två mycket viktiga liberala frågor har valt makten före principen. Det beklagar jag. Jag tycker att det för mina partivänner i Malmö är smärtsamt att förlora den politiska makten efter så många år, och på det här sättet. Men jag tycker de skall göra det med gott humör och komma tillbaka. De skall komma tillbaka och slåss med högrest huvud och säga: Vi faller icke undan för invandrarfientligheten, vi faller icke undan för rasismen, vi står raka när det gäller våra grundläggande principer. Denna gång kostade det oss den politiska makten, men när vi kommer tillbaka gör vi det på ett fint sätt. — Detta är en av politikens grundläggande moralfrågor. På den minut jag har kvar vill jag bara säga att det har gått en högervåg över världen i den ekonomiska krisens spår, där nyliberalismen, marknadsekonomin i sin ganska extrema form och egoismen har gått segrande fram. Det var liksom en oemotståndlig våg som också de svenska moderaterna red högt på och som även sköljde med sig eller i varje fall övermannade de människor bland moderaterna som är för välfärdssamhället — det finns ju sådana. Jag tror att denna högervåg håller på att sina — i Sverige, i Norge, i England, i Amerika, i Tyskland och i hela den industriella världen. Jag tror att vi kommer in i ett skede där det gemensamma ansvaret, hänsynen, ömsintheten mot andra människor åter kommer att spela en större roll än den kalla egoismen. Jag hoppas det — då skall det bli en lust att leva!